Herr talman! Jag vill säga ett tack till kommunikationsministern för att han klargjorde hur trafikplaneringsarbetet skall fortsättas. Samtidigt vill jag säga att detta ännu bara är ett allmänt talesätt. Vad innehållet är i trafikplane förbättra kollektiv ringsarbetet har vi ännu inte sett. Jag har tidigare beklagat, och jag gör det än en gång, att riksdagen inte har fått möjlighet att ta ställning till detta. Jag understryker att det naturligtvis är beklagligt, att när vi skall gå ut i ett 5 regionalt och lokalt trafikplaneringsarbete i län och landsting, vi då inte har haft möjlighet att behandla avsnittet om erfarenheterna av den tidigare omgången av den regionala planeringen samtidigt som vi behandlar detta. Jag vädjar till kommunikationsministern att se till att vi under nästa riksdagsår får en ordentlig redovisning för hur det fortsatta trafikplaneringsarbetet är tänkt. Annars blir risken stor att verksamheten ute i kommunerna blir mycket ryckig. Kommunikationsministern tog också upp frågan om statens interregionala trafikansvar. Han säger att han talat om detta ända sedan 1972. Det är bra. Men det är fortfarande mycket allmänna talesätt, Bo Turesson. Det gäller trafiknät och trafikmaskor. Den allmänna ståndpunkten är väl bra i och för sig men vad den betyder i realiteten vet vi inte. Det vet man inte ute i regionerna heller när man nu skall igångsätta sin planering. Det är detta som behövs för att talet därom skall få ett innehåll. Det är inte bara fråga om stamnät, utan det är också fråga om innehållet i statens kollektiva trafikansvar. Det gäller det som ligger i KOLT-utredningen och det som ligger i HAKO-utredningen. Men O.K., vi är överens om att detta är viktigt. På sätt och vis gör herr Turesson nu det han ibland tidigare under riksdagen gjort. Han tar den borgerliga majoriteten litet försiktigt vid örat så att säga för att den inte klarare uttrycker detta. Bo Turesson är uppenbarligen helt överens med oss om att det är viktigt att detta kommer till uttryck, men då är det också väsentligt att det får ett konkret innehåll, så att reformarbetet bara inte blir ord och löften i fortsättningen, utan det blir reformer som kan omsättas i ett praktiskt arbete ute i den kollektiva trafiken.
Herr talman! När Bo Turesson sade att man måste få en minskning av privatbilismen ställde han samtidigt en motfråga: Hur skall det gå till? Svaret på den frågan är självfallet att man kan få minskningen genom att bygga ut kollektivtrafiken och göra den attraktiv. Det står i propositionen: ”Den framtida samhällsutvecklingen visar helt klart på en fortsatt ökning av resbehoven. Man konstaterar också med ett beklagande att man inte kan räkna med en allmän övergång mot tvåbilshushåll och inte heller att personbilen blir tillgänglig för alla.” För någon stund sedan var en annan företrädare för regeringspartierna uppe och talade om personbilens enorma fördelar. Jag tycker att detta belyser hur man ser på frågan om privatbilismen i propositionen. Jag skulle vilja fråga om någon i regeringen räknat ut vad bilismen kostar samhället. Det finns siffror som visar att de I 000 döda per år och 20 000 invalidiserade varje år kostar 5 miljarder kronor förutom då det mänskliga lidande som förorsakas. Men vad kostar från miljöförstöringssynpunkt eller energisynpunkt det enorma slöseri man gör sig skyldig till genom att stimulera privatbilismen? För det är det man gör hela tiden bl.a. genom att bygga motorvägar samtidigt som man drar in andra kommunala kommunikationsmedel. Inga tvångsåtgärder skall vi vidta för att öka kollektivtrafiken, sade Bo Turesson för en stund sedan. Men om man skall få en utbyggd kollektivtrafik, måste man förstås vidta åtgärder som gör det möjligt att bygga ut den och ge kommuner och landsting resurser för att bygga ut den. Man får också se till att man planerar trafiken tillsammans med bebyggelsen i stort. Det kommer med den bebyggelseplanering man har ute i kommunerna att bli nödvändigt med tvåbilshushåll. Man satsar där 75 96 i småhus. Hur skall man annars kunna resa från de områdena? Där har man ju inte någon som helst utbyggd kollektivtrafik. Därför är det viktigt att se hela trafikpolitiken i ett sammanhang. Men det som föreslås i den här propositionen stimulerar inte till någon utökning av kollektivtrafiken. Det finns varken tvångsåtgärder eller andra förutsättningar i den för att få en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Herr talman! I den senare delen av sitt anförande tog kommunikationsministern upp de problem som vi i Västsverige har på grund av den olyckliga gränsdragningen när det gäller våra län. Kommunikationsministern, som relativt nyligen har varit på ort och ställe, konstaterade — vilket jag också underströk i mitt anförande — att den kollektivtrafiksamverkan som vi nu har etablerat i en del av det västsvenska problemområdet fungerar bra. Men samtidigt sade kommunikationsministern att regeringen inte hade sett någon annan lösning än den som nu föreslagits i propositionen och att vi får komma tillbaka till riksdagen om det inte går att lösa problemen. Det intressanta är att departementschefen i propositionen inte med ett ord har berört vad samtliga landsting tycker, nämligen att man vill ha en särlösning för Västsverige. Det har förtigits i propositionen. Samtliga tilltänkta huvudmän, kommuner och landsting, i de berörda länen i Västsverige säger: Ge oss en annan lösning! Därför har ledamöter, representerande alla västsvenska län och samtliga politiska partier i riksdagen, motionerat om att man skall se till att få en Storgöteborgsregion, en nordbohuslänsk region, en Boråsregion och en Hallandsregion som får motsvarande uppgifter och funktioner som övriga län får för att klara kollektivtrafiken. Det är viktigt att övriga län är huvudmän, men det fungerar inte i Västsverige. Det innebär att det inte är något problem med andra delar av länet, som kommunikationsministern här talade om i sitt anförande. Man har från landstingens sida sagt att man vill lösa problemet på det här sättet. När kommunikationsministern nyligen var i Västsverige sade han: Jag hoppas att trafikutskottet finner en lösning, men min ställning som minister förbjuder mig att tala om hur det skall göra detta. Detta är ett juridiskt-tekniskt svårt problem. Utskottet har inte kunnat finna någon lösning på det. Därför har jag, som inte hade möjlighet att medverka vid utskottsbehandlingen av den här propositionen, framlagt yrkandet att vi skall be regeringen att snarast komma tillbaka med ett förslag förbättra kollektiv som löser de här problemen. Kommunikationsministern yrkade till hälften bifall till det yrkandet, eftersom han sade att han var beredd att komma tillbaka. Då är det väl lika bra att vi fattar det beslutet i dag. Jag yrkar än en gång bifall till mitt yrkande.
Herr talman! Med anledning av kommunikationsministerns uttalande om situationen i Västsverige vill jag ånyo fastslå att min reservation inte innebär några förmåner för Göteborgsregionens kommunalförbund på bekostnad av landstingen i övrigt. Vi kräver bara att Göteborgsregionens kommunalförbund för den landsbygdstrafik det bedriver skall få de statsbidrag som är föreslagna i propositionen och som det inte får innan man har kunnat bilda de huvudmän som annars är en förutsättning för att kvittera ut dessa statsbidrag. Jag tolkar emellertid kommunikationsministerns uttalande så, att om min reservation skulle avslås här i kammaren kommer kommunikationsministern, om det drar ut långt på tiden, att tillse att Göteborgsregionen inte går miste om dessa, i och för sig inte särskilt stora statsbidrag, men dock statsbidrag under den tid som kommer att åtgå för att bilda huvudmän av det slag som propositionen förutsätter.

Herr talman! Med anledning av Bertil Zachrissons ord om allmänna talesätt vill jag säga att det kommer en konkretisering i den trafikpolitiska propositionen. Jag kan väl ännu en gång — jag vet inte för vilken gång i ordningen — förklara att jag beklagar lika mycket som Bertil Zachrisson att vi inte har kunnat komma med propositionen till riksdagen tidigare, men det är ett faktum att den nu kommer till vårens riksmöte. Därvidlag finns naturligtvis en liten positiv faktor, och det är att på det här sättet får vi med även den sista delen av trafikpolitiska utredningens slutsatser i det betänkande som nyligen överlämnades och nu är ute på remiss. Det är inte alls så, att jag tog den borgerliga majoriteten i örat, som Bertil Zachrisson behagade uttrycka sig. Jag fann det bara angeläget att gå in i debatten och helt kort göra några uttalanden för att klargöra min inställning till en del av de frågor som har debatterats. Hade jag inte gjort det, hade jag sannolikt fått kritik — inte minst av Bertil Zachrisson — för att jag inte deltog i debatten. Nu gjorde jag det, och då får jag kritik för det. Det är inte lätt att vara till lags, men det får jag väl ta med ro. Inga Lantz påstod att jag hade sagt att jag inte vill ha några tvångsåtgärder för att öka den kollektiva trafiken. Det är ju att precis vända på steken. Jag sade att jag inte vill ha några tvångsåtgärder för att minska privatbilismen, eftersom jag inte kan finna några kriterier efter vilka det skulle ske. Jag vill gärna poängtera att i fråga om kravet på samma ordning mellan samhällsplanering, statsplanering och trafikplanering är tydligen Inga Lantz och jag helt överens. Jag delar uppfattningen att det är ett sällsynt försummat kapitel, och jag brukar säga att det egentligen bara finns ett enda samhälle i det här landet som verkligen konsekvent har gjort en ordentlig sådan samordning. Kurt Hugosson sade att samtliga kommuner och landsting i Västsverige enhälligt hade krävt en annan lösning än propositionens men att jag hade förtigit det i propositionen. Det är nog inte riktigt så. Det finns en remissammanställning i propositionen, och av det följer väl att vi inte alls har förtigit någonting. Den är relativt omfattande och hederlig, och jag tror inte att det finns någon anledning att kritisera den. Men av denna remissammanställning framgår bl.a. att det inte är så fullständigt helt med entydigheten i dessa landstings och kommuners åsikter i den här frågan.

Herr talman! Jag har naturligtvis inte kritiserat kommunikationsministern för att han deltar i debatten. Tvärtom tycker jag det är utomordentligt trevligt att han gör det, och jag hälsar det med stor tillfredsställelse.

Det behöver inte kommenteras mer än så. Jag hälsar med tillfredsställelse att kommunikationsministern nu säger att det här skall vara med i den trafikpolitiska proposition som kommer och att det också gäller redovisningen av hur den regionala trafikplaneringen fortsättningsvis skall bedrivas. Det är nämligen inget tvivel om att också detta är en nödvändig förutsättning för att den reform som vi nu skall besluta om får ett bra och snabbt genomförande. Repliktiderna är korta, och jag kunde för den skull inte i min första replik ta upp två synpunkter som jag också framförde tidigare, men som kommunikationsministern inte har kommenterat. Den ena frågan gäller önskemålet om riktlinjer för en samordning av taxitrafiken med den kollektiva trafiken i övrigt. Det ligger ett förslag i kommunikationsdepartementet om detta, och det vore bra om vi kunde få ett besked här om att den frågan kommer att behandlas i den kommande propositionen, eftersom det otvivelaktigt är en mycket viktig sak, inte minst i glesbygdsområdena, att man får ett klargörande av om det blir en sådan samordning. Den andra frågan — och det är kanske den viktigaste —, som kommunikationsministern dock inte hade någon kommentar till, gäller hur SJ skall ersättas när man skall samarbeta med SJ ute i regionerna. Jag finner det anmärkningsvärt att kommunikationsministern inte hade någon kommentar till den heller. Jag skall inte upprepa mina argument, men vill bara än en gång understryka vikten av att en sådan normering kommer till stånd, så att det inte blir ett sådant sammanbrott i de regionala trafikförhandlingarna med SJ som det vi har upplevt i Örebro län. förbättra kollektiv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
Men eftersom kommunikationsministern i sitt anförande nämnde att det kan bli problem i andra delar av de berörda länen i Västsverige, fann jag mig föranlåten påpeka att samtliga landsting i Västsverige på den här punkten faktiskt helhjärtat har tillstyrkt att man skall utarbeta en särlösning för Västsverige. Dessa yttranden är utomordentligt intressanta på grund av att de gjorts av de blivande huvudmännen, men de yttrandena finns tyvärr inte redovisade i propositionen. Det var detta jag fann mig föranlåten att påpeka tidigare.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande från trafikutskottet, 1977 78:92 även ett antal motioner. I motionen 1824 av tre socialdemokratiska ledamöter från Skåne behandlas vissa problem som speciellt rör Skåne samt andra problem som rör hela landet. När det gäller problemen för Skåne har vi i vår motion pekat på de särskilda förhållanden som råder där på grund av att länsgränsen går snett igenom landskapet, där trafikströmmarna i såväl de sydöstra som de nordvästra delarna är starkt infiltrerade med varandra. I motionen kräver vi vissa möjligheter att bilda ett enda huvudmannaskap för hela landskapet, vilket torde vara det mest rationella. I trafikutskottets betänkande har detta förslag emellertid inte beaktats, utan man har hänvisat till det interkommunala samarbete som bör råda vid länsgränserna. Jag anser emellertid att det är särskilt skrämmande att utskottsledamöterna tydligen inte har satt sig in i de problem som råder och som kommer att uppstå, speciellt i de nordvästra och sydöstra delarna av Skåne. Det torde vara bäst att ha endast en huvudman i en provins som Skåne, och detta torde vara till fördel för båda länens invånare. Jag beklagar därför att denna synpunkt inte beaktats av utskottet. Jag skulle vilja ställa frågan till kommunikationsministern — som visserligen nu har lämnat kammaren, men som kanske kommer tillbaka om han är beredd att bifalla en framställning från de båda länen om ett gemensamt huvudmannaskap. I motionen har vi också tagit upp frågan om koncessionen och krävt att den som betalar trafiken skall äga den. Utskottet har inte beaktat detta utan avstyrker motionen i den delen. Man påpekar att det enligt utskottets uppfattning skulle vara bättre med entreprenadförfarande där trafikutövaren innehar tillståndet och att det borde tillgodose båda parters intressen. Jag kan inte dela denna uppfattning, utan det självklara borde vara att den som åtagit sig betalningsansvaret också skall ha tillståndet till trafiken för att därigenom kunna planera den och disponera personal och fordon på rationellt sätt inom sitt område. Utskottets uppfattning att det skulle vara tryggare för personalen om trafikutövaren hade hand om koncessionerna än om huvudmannen har det delar jag inte. Det torde vara tryggare för personalen om huvudmannen har trafiktillståndet och anlitar de olika trafikföretagen som entreprenörer eller, det allra bästa, driver trafiken i egen regi. Jag förutsätter att denna fråga kommer att lösas framöver genom att de olika huvudmännen övertar koncessionerna efter hand. I motionen föreslås också att ersättningsnormerna skall överarbetas så att ersättning kan utgå även för linjer från sammanstötningspunkter till större orter. I propositionen har man lagt fast ett system för ersättning baserat på körd vägsträcka. Det synes vara enkelt och rationellt, men det skapar problem inom kommuner där man driver trafik med inriktning mot centralorterna. Och det kommer att skapa problem för de nya huvudmännen då de genom detta förfarande tappar ersättning i form av statsbidrag. Det föreslagna systemet innebär därmed en stor övervältring av kostnader från staten till kommuner och landsting i det nya huvudmannaskapet. I utskottsbetänkandet framhålls det emellertid som väsentligt att en kostnadsövervältring ej blir följden av det nya systemet. Det hade varit välgörande om utskottet hade ägnat någon rad åt att bevisa att det inte blir någon överföring, men så har ingalunda skett. Jag vill här, herr talman, peka på att i kommuner där jämförelser gjorts innebär det nya statsbidragssystemet en övervältring av mycket pengar. Räknat på den lokala trafik som i dag har statsbidrag blir det en övervältring på mellan 17 och 18 96 från staten till kommuner och landsting. Jag betraktar det som i allra högsta grad anmärkningsvärt att utskottet inte har beaktat detta. Att departementet och kommunikationsministern velat vältra över bördorna från staten på kommuner och landsting, de nya huvudmännen, är kanske inte så förvånande. Men att utskottet inte beaktat detta är anmärkningsvärt. De nya huvudmännen, som i dag har att bygga och överta trafik, kommer att drabbas hårt härav. Men utskottet har inget intresset för detta. Rolf Dahlberg pekade på att det inte skulle bli någon överföring. Jag tycker att han bör visa något exempel på att så inte blir fallet — det vore välgörande. Som jag nämnde tidigare borde det ha stått i utskottsbetänkandet. Men jag tror det blir svårt att komma med bevis här. En annan viktig fråga gäller den trafik som i dag bedrivs regionalt av de olika trafikbolagen. Vi har i motionen krävt att den trafik som i dag finns skall bibehållas intill den 1 juli 1981 eller den dag då de nya huvudmännen tar över trafiken. Utskottet har inte beaktat eller visat intresse för detta, och följden kan bli att trafikföretagen framöver drar in regionala linjer som inte är lönsamma, så att när de nya bolagen skall överta trafiken större delen av det regionala trafiknätet är nedlagt och de måste bygga upp det på nytt. Detta kan väl knappast vara meningen. Jag vill fråga utskottets talesman om man är beredd att medverka till åtgärder som förhindrar att indragning av regionala linjer sker, till skada för den trafik som skall komma. förbättra kollektiv En annan del som också måste beaktas är det som framhålls i reservationen 3, nämligen vikten av att det finns normer för hur avtal skall träffas mellan SJ och huvudmännen, för att man skall kunna klara de köp av kollektiva trafiktjänster som är oundvikliga för att få en samverkan när det gäller trafiken i regionen.
Herr talman! Jag vill bara på någon punkt kommentera John Johnssons anförande. Han oroade sig över att det inte går att få till stånd en trafiksamverkan i Skåne, men det är precis vad det gör! De båda huvudmännen i Skåne kan helt naturligt klara sin trafikplanering inom sitt område och sedan bilda ett driftbolag som sköter hela Skåneområdet. Det är också intressant att notera att när man inom den regionala trafikplaneringen vill redovisa de linjer som hör samman gör man det bäst genom att visa en bild av hela Skåne. I övrigt ute i landet visar man länsvisa illustrationer av de regionala och interregionala bussrutterna, men för att illustrera trafiken i Skåne visar man en figur över hela Skåneområdet. Det är det område där det är lättast att skapa det här samarbetet. John Johnsson behöver alltså inte vara oroad. När det gäller övervältring av kostnaderna vill jag helt kort säga att utskottet uttryckligen har stött tanken att det här inte får innebära övervältring av kostnaderna på kommunerna — i synnerhet inte när det gäller trafiksamarbetet med SJ.

Herr talman! Rolf Sellgren säger att det inte finns något hinder för att ha två huvudmän och ett trafikbolag för Skåne. Jag är väl medveten om det. Den fråga som jag ställde till kommunikationsministern var om han är beredd att medverka till en sådan lösning om framställning görs om en huvudman. När det gäller övervältring av kostnaderna, herr Sellgren, framgår det inte på vilket sätt man skall undvika det. Utskottet säger att en övervältring inte får ske, och därmed är det slut. Jag tycker att det hade varit bättre om utskottet hade sagt klart ifrån att man skall ha full kostnadstäckning för den trafik man skall ta över.

Herr talman! I min motion 1977/78:462 har jag framhållit önskvärdheten av att en resenär som anlitat SJ:s tåg i en färdriktning skall ha möjlighet att göra återresan med någon av GDG:s bussar och därvid som betalningsmedel kunna använda tågbiljetten om vederbörande har löst turoch returbiljett. Detta går inte i dag, utan i dylikt fall måste resenären betala extra biljett på bussen. I motionen har jag därför hemställt att riksdagen skall ge regeringen till känna att den s.k. snittaxan borde upphöra att gälla. Det skulle innebära möjligheter till samverkan mellan SJ och det av staten helägda dotterbolaget GDG, vilket skulle vara till stor fördel för trafikanterna. Trafikutskottet har hänvisat till sitt betänkande 1977/78:18,i vilket uttalas att vad avser taxeberäkningen för trafiken på riksnivå och regional nivå bör så långt möjligt enhetlig taxa komma till användning, oavsett om olika trafikmedel och trafikföretag ombesörjer resa eller frakt för viss sträcka. Det uttalandet anser jag vara bra, och det bör vara grundläggande för ett samarbete mellan olika trafikföretag. I samma betänkande uttalar utskottet att en ökad samordning mellan järnvägsoch landsvägstrafik måste komma till stånd, vilket jag också anser vara mycket positivt. Ett praktiskt exempel på vad en dylik samordning skulle kunna innebära för allmänheten kan jag lämna från mitt hemlän, Kopparbergs län.

9.25 och en kl. 19.25. Det är således tio timmar mellan dem. Resenärer från Västerdalarna som besöker Borlänge och anlitar det enda förmiddagståg som avgår, nämligen 6.25 från Malung, får måndagar-fredagar vänta ända till kvällen innan återresan kan ske. Under väntetiden har flera av GDG:s bussar avgått till olika orter i Västerdalarna. Turister från Stockholmsområdet på väg till Sälen som anländer med middagståget till Borlänge måndagar-fredagar tvingas också vänta till kvällen innan de med tåg kan resa vidare. Följden blir att båda de här nämnda trafikantkategorierna för att undvika långa väntetider tvingas anlita bussarna, vilket medför extra kostnader. Om resenärerna hade möjligheter att använda tågbiljetten även på bussarna vore detta mycket bra. Det skulle öka allmänhetens intresse för att använda kollektiva trafikmedel. Min motion 462 behandlas i utskottsbetänkandet 1977/78:28 tillsammans med motionen 578, vilket gör att kammaren kan få uppfattningen att jag med yrkandet om den s.k. snittaxans borttagande skulle avse införande av någon form av rabattsystem. Det kan vara önskvärt för att främja kollektivtrafiken på vissa trafikavsnitt, men det är icke detta som åsyftas med min motion. Som även utskottet påpekat främjas ett samarbete mellan olika trafikmedel och trafikföretag bäst genom en så enhetlig taxa som möjligt. Till sist! Folkets valda ombud i Sveriges riksdag kan på sina ”SJ Årskort för riksdagsledamot” åka även med GDG:s bussar. Det står på kortets baksida! Det som gäller för folkets representanter i riksdagen borde även gälla för folket. Det är ett rättvisekrav! Herr talman! Trafikutskottet har ej varit berett att tillstyrka mitt motionsyrkande. Min uppfattning är dock att biljettsamverkan mellan SJ och GDG snarast möjligt bör komma till stånd. Jag yrkar därför bifall till motionen 1977/78:462.

Herr talman! Även om kommunikationsministern ser lycklig ut efter allt beröm han har fått här i dag vill jag framföra några saker som speglar litet av förbättra kollektiv den oro som många människor, inte minst de anställda, känner inför det beslut som riksdagen i dag skall fatta. Det har talats om att järnvägen skall vara ett alternativ till bussen genom att man även på den delen kan utge statlig ersättning. Då dyker naturligtvis de problem som Bertil Zachrisson och andra socialdemokratiska talare tidigare berört upp: Det gäller att klara ut på vilket sätt man skall utge dessa ersättningar. Jag har i annat sammanhang varit invecklad i diskussioner med kommunikationsministern om detta. Kommunikationsministern har då sagt att huvudmannen själv skall avgöra detta. Det skall föreligga valfrihet mellan att åka på landsväg med buss och att åka med järnväg. Det där med den fina s.k. valfriheten låter naturligtvis bra. Men då stöter man genast på problemet att en kostnadsjämförelse visar att det blir billigare att resa med buss, eftersom busstrafiken inte behöver räkna med kostnaden för underhåll och drift av banor — det är ju samhället som svarar för motsvarande kostnader när det gäller vägarna. Därför blir det naturligtvis billigare för huvudmannen att ha busstrafik än att verka för att människorna reser med tåg. Det finns typiska exempel som visar hur vansinnigt det här är. När jag reste upp i söndags blev tåget försenat. Det berodde på att man inväntade bussar från Strömstad och Lysekil. Orsaken till att bussarna blivit försenade var att det hade uppstått trafikstockningar på vägarna när alla människor som har sommarstugor i de här trakterna skulle resa hem i sina bilar. Bussarna blev då stående i bilkön. Det finns alltså här många problem, och man får därför hoppas att det någon gång blir klarlagt hur det skall bli med normerna för ersättning. Detta har här tidigare framhållits av socialdemokratiska talare. I min motion 1828 har jag tagit upp frågan om kollektivtrafiknämnden. Utskottet skriver att eftersom nämnden enbart skall syssla med ersättningsfrågor så behövs det inte någon facklig representation.

Nu är det emellertid så att ersättningsfrågorna i grunden gäller tryggheten för alla de människor som arbetar inom denna verksamhet. Jag tycker dessutom att det är ett ganska svagt skäl för avslagsyrkandet när utskottet anför att antalet ledamöter i nämnden bör vara begränsat. Nu har man fastnat för fem ledamöter. Om nämnden hade utökats med ett par ledamöter är jag övertygad om att den dessutom hade kunnat arbeta bättre. Sedan gör utskottet emellertid en kullerbytta när man utgår ifrån att företrädare för fackliga organisationer vid behov skall kunna beredas möjligheter att inför nämnden framlägga sina synpunkter. Det rimliga hade naturligtvis varit att de fackliga representanterna även på det här området hade fått möjligheter att delta i verksamheten, eftersom ersättningsfrågorna är av avgörande betydelse för tryggheten för de människor som jobbar inom denna verksamhet. Då utskottet är enigt på den här punkten finner jag det meningslöst att yrka bifall till motionen. Det blir väl anledning att återkomma i annat sammanhang.

Herr talman! Medeltidens landskapslagar var skrivna på ett så klart och tydligt språk att den som är intresserad fortfarande kan läsa dem med god behållning. 1734 års lag innehöll i vissa delar många kapitel och paragrafer som än i dag anses vara iitterära mästerverk. När landskapslagarna och 1734 års lag skrevs kunde de flesta svenskar inte läsa, men om lagmannen föredrog lagen högt var det inte svårt för någon att förstå innehållet. Nu kan alla vuxna svenskar läsa. Däremot är det inte säkert att de verkligen kan förstå innehållet i de lagtexter som författas i dag. Jag vill påstå, herr talman, att det inte beror på dumhet hos svenskarna. Det behöver inte bero på dumhet hos lagstiftaren heller. Än så länge i varje fall hittar man både subjekt och predikat i alla lagparagrafer, men man tvingas ofta leta länge innan man finner vad man söker. Orsaken kan inte heller vara ovilja hos lagstiftaren att uttrycka sig begripligt. Frågan blir då om det är oförmåga eller bara fantasilöshet. Eftersom jag är optimist i fråga om människors förmåga att genomföra något de verkligen vill, måste det vara fantasilöshet. Lagstiftaren glömmer att ett av syftena med just skrivna lagregler är att alla medborgare genom att läsa lagtexten skall kunna ta reda på vad som är gällande rätt på ett visst område. Lagtexten skall vara skriven för läsare med olika kunskapsbakgrund. Därför måste den vara lättläst. Men det är den inte om meningarna är långa samt har många inskjutna bisatser, dubbla negationer, oklara syftningar och ett flitigt bruk av sådana uttryck som ”särskilda skäl” och ”äga motsvarande tillämpning” i satser, där det inte alls framgår vilka skäl som kan anses vara särskilda eller vad som skall motsvara vad. Förordningen angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. från 1940 är inte lättläst. Jag vill inte göra gällande att den är helt obegriplig, men den är just på grund av sitt krångliga och omoderna kanslispråk mycket svårläst och därmed orationell. Daniel Tarschys och jag har tre gånger denna vår motionerat om att få bort det dåliga språket i yrkestrafikförordningen och begärt en fullständig översyn av lagtexten. Första gången höll utskottet med oss i sak men svarade att man ”förutsatte” att regeringen hade sin uppmärksamhet riktad på problemet. Även nu delar utskottet vår uppfattning att en fullständig författningsteknisk revision behövs, och den här gången kan utskottet dessutom bevisa att regeringen ”har uppmärksamheten riktad på problemet”. Departementschefen har nämligen i den tredje propositionen om yrkestrafiken efter vår första motion ägnat språkoch förbättra kollektiv lagteknikfrågorna en viss uppmärksamhet. Herr talman! Det är naturligtvis bra att vi nu har kommit så långt i den här följetongen att regeringen inte bara sitter där och är uppmärksam utan också i all sin uppmärksamhet har förstått att något måste göras. Det har ju vi tyckt länge. Nu hoppas vi bara att regeringen faktiskt också visar sina förslag för en språkexpert, innan riksdagen får nästa ändringsförslag — det 36:e tror jag det blir— på sitt bord. Språkexperten kan ju börja med att fråga regeringen hur den har tänkt sig att det skall gå till när man utför linjetrafik med ett tillstånd till beställningstrafik. Själv har jag alltid trott att man gör det med en buss eller med en större bil. Men enligt det lagförslag som just skall antas är det tydligen meningen att vi alla skall ut och åka med ett nytt och hittills okänt kommunikationsmedel, som heter ”tillstånd till beställningstrafik”. Det blir spännande. När vi skrev våra motioner var vi inte så ofina att vi uttryckligt skulle visa på sådana här underligheter. Vi hade hoppats att utskottet självt skulle märka dem och säga ifrån. Egentligen har ju utskottet också gjort det, eftersom utskottet ”delar” vår uppfattning och ”understryker vikten” av en översyn. Utskottet använder då, som man kan vänta sig, ett annat språk, nämligen det som är vanligt i riksdagen och som kan förstås av alla ledamöter. Utskottet vill vara artigt både mot föredragande statsråd och mot oss motionärer. Vi tackar. Men i vårt sinne undrar vi vad alla svenskar som inte känner till det politiska språket i riksdagen skulle tro om riksdagen, ifall de läste utskottsbetänkanden som slutar: ”Utskottet vill emellertid understryka vikten av att en författningsmässig revision av yrkestrafiklagstiftningen snarast möjligt genomförs. Mot bakgrund av vad nu har anförts finner utskottet någon åtgärd i frågan från riksdagens sida f. n. inte vara påkallad.” Herr talman! Det är tur att så få människor läser utskottsbetänkanden.

Herr talman! Det är väldigt lätt att ironisera och försöka göra sig lustig. I kommunikationsdepartementet har vi länge tyckt att yrkestrafikförordningen från 1940 är mogen för en revision. Det är bara det att det är ett väldigt stort arbete. Vi har inte haft tid att göra det ännu. Vi har inte resurser till det, men vi skall göra det så fort som möjligt. För att förenkla handhavandet av förordningen kommer vi att göra en nytryckning så att man får in alla ändringar, för de har verkligen varit många under dessa 38 år, och man får alltsammans i en text. Men att en författningsteknisk revision med modernisering av språket behöver göras kan vi vara helt överens om. Karin Ahrland rådde oss att visa våra förslag till ändringar för en språkexpert. Jag vill då meddela att det är vi skyldiga att göra. Det finns i statsrådsberedningen ett par språkexperter som granskar alla nya texter, och de har uttryckligen den principen för författningsskrivning att vid ändringar av äldre författningar skall man hålla sig till det språkbruk som gäller för författningen i övrigt. I annat fall skulle det bli en förfärlig rappakalja med olika tiders språkbruk i samma författning. Detta är vad vi har att rätta oss efter. För att kunna komma ifrån det i fråga om förordningen angående yrkesmässig automobiltrafik får vi skriva om den helt och hållet. Det är ett stort arbete, men vi är beredda att göra det.

Herr talman! Frågan om organisationen av kollektivtrafiken i Västsverige har varit föremål för debatt här i kammaren och också föranlett en reservation till utskottets betänkande och ett under kammaröverläggningen framfört säryrkande. På den här punkten har utskottet gått till mötes de önskemål som framförts från kommunala företrädare från regionen genom vad som sägs i utskottsbetänkandet på s. 24 och 25. Man säger där att det för utskottet framstår som väsentligt ”att det samarbete på trafikområdet som redan inletts i regionen och som visat sig fungera väl i praktiken får möjlighet att bestå och vidareutvecklas”, och så pekar man på en tänkbar lösning. Utskottet säger vidare: ”Även andra lösningar som i allt väsentligt bibehåller och vidareutvecklar den i sagda område redan fungerande uppläggningen av trafiken synes möjliga inom ramen för regeringens förslag.” Kommunikationsministern har i debatten givit uttryck för samma mening. Detta är, som jag ser det, en tillräcklig garanti för att de speciella organisationsoch indelningsproblem som finns i Göteborgsregionen beaktas och att det nu fungerande regionala samarbetet på trafikområdet ej bryts sönder. Mot denna bakgrund synes både reservationen och det särskilda yrkandet överflödiga. Jag ansluter mig således till utskottets betänkande. förbättra kollektiv förbättra kollektiv

Herr talman! De lagändringsförslag som nu föreligger beträffande den yrkesmässiga automobiltrafiken sägs syfta till att konkurrensbegränsande regleringar skall utmönstras och administrativa rutiner förenklas. Därmed skall byråkratin såväl för enskilda som för myndigheter minska avsevärt. Det anförs också att man härmed uppnår en bättre anpassning till gällande trafikpolitiska förutsättningar. Förslagen syftar, enligt propositionen, också till en bättre branschstruktur. Vänsterpartiet kommunisterna finner dock att dessa slutsatser är dåligt underbyggda. Vad det hela rör sig om är att regeringen bygger vidare på 1963 års trafikpolitiska beslut, som medförde en överetablering av i första hand mindre åkeriföretag med godstransporter som huvudsaklig sysselsättning. Det innebär en ytterligare liberalisering av möjligheterna till nyetablering inom åkeribranschen. Behovsprövningen skall slopas. Kravet på särskilda skäl för att meddela trafiktillstånd till juridisk person skall slopas. Det blir med andra ord lättare att etablera sig inom åkeribranschen. Detta betyder också att antalet mindre åkeriföretag kan komma att ytterligare öka, och det är en företagsform som inte har förutsättningar vare sig ekonomiskt eller administrativt att tillgodose självklara krav på arbetsmiljö och trygghet i anställningen. Det är ofta också dessa företag som inte fyller kraven på säkra transporter, exempelvis av farligt gods och liknande. Denna företagsform har skapat en osund konkurrens, exempelvis genom att vissa åkare har tagit transportuppdrag till underpriser och därmed framtvingat oacceptabla arbetsförhållanden för eventuellt anställda. I många fall när det gäller denna typ av transportföretag är det dock företagaren — ägaren av fordonet — som själv utför körningen. Det är inte sällan som säkerhetsbestämmelser, arbetstidsbestämmelser och andra föreskrifter helt sätts ur spel, vilket utan tvivel skapar trafikolycksfallsrisker i högre grad än vad som skulle uppstå om landsvägstransporterna sköttes av seriösa transportföretag av någorlunda storlek. Förhållandet inom lastbilsbranschen är fortfarande sådant att det stora flertalet företag är s.k. enbilsåkerier och att en stor del är företag med två till fem fordon. Det är således den mindre delen av åkerierna som är större företag och som har förutsättningar att uppfylla kraven på en acceptabel arbetsmiljö, trygghet i anställningen och trafiksäkerhet. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1918 påtalat dessa förhållanden och yrkat avslag beträffande den delen av propositionen. Vi anser att om man skall uppnå ekonomiskt rationellare och driftmässigt mera ändamålsenliga företagsformer inom åkeribranschen krävs det andra och mera långtgående åtgärder än den ytterligare liberalisering av yrkestrafiklagstiftningen som nu föreslås av regeringen och som också fått stöd av socialdemokraterna i trafikutskottet. Det krävs en övergripande samhällelig planering och en sanering av branschen i dess helhet. Från statens sida bör i första hand prövas lämpliga åtgärder för att utveckla och utvidga det statsägda transportföretaget Svelast. Också frågan om utvecklandet av kooperativa åkeriföretag bör med det snaraste aktualiseras. Det är först när man lyckats begränsa de s.k. enbilsföretagens antal till ett minimum och först när flertalet av fordonen i yrkesmässig trafik finns i större företagsenheter som förutsättningar för förbättringar för de anställda skapas. Denna typ av företag kan på ett bättre sätt tillgodose kraven på säkra transporter i och med att fordon av olika typer kan tillhandahållas. Man får också en bättre anpassning till olika typer av transportuppdrag. Exempelvis behöver man inte köra 4 ton gods på en 10 tons lastbil, vilket allt som oftast sker om åkeriet bara har en eller två stora bilar. Ett större åkeriföretag har dessutom alltid möjlighet att hålla sig med fordon som är specialutrustade för transporter av farligt gods e. d. Mindre företag som inte har fordon med denna utrustning åtar sig ändå sådana uppdrag, vilket innebär att transporterna blir väsentligt mer riskfyllda. På stora åkeriföretag skapas förutsättningar för en större facklig verksamhet. Där kan fackföreningen fungera på ett riktigt sätt. De anställda har möjlighet att utse skyddsombud och representera i skyddskommittér osv. Säkerheten vid transporterna blir väsentligt större, om det bedrivs ett effektivt skyddsarbete. Andra arbetsförhållanden kan på ett helt annat och effektivare sätt bevakas från de anställdas sida, om det på företaget finns fackliga förtroendemän. Förutsättningarna för sådana aktiviteter saknas i stort sett på de s.k. enbilsåkerierna. Vänsterpartiet kommunisterna delar inte regeringens uppfattning att det skulle vara till fördel att överföra det trafikrättsliga ansvaret från uthyrningsföretaget till den som hyr fordon vid s.k. leasing eller långtidsuthyrning av fordon. Uthyrningsföretagets väsentliga intresse ligger i att få hyra ut så många fordon som möjligt. Kontrollen av trafikerfarenheten, trafikkunnandet och ansvarskännandet hos den som hyr kommer i andra hand. En person som långtidshyr ett fordon kan efter en tid försumma fordonets skick, trafikförsäkring osv. Härmed äventyras trafiksäkerheten. Vpk yrkar därför avslag på regeringens förslag i den delen. Däremot är förslaget om slopande av bestämmelserna om geografiska begränsningar vad gäller rätten att utöva yrkesmässig trafik en åtgärd som vårt parti biträder. Den ger större möjligheter än hittills att effektivare utnyttja fordonen. I vpk-motionen berörs också regeringens förslag att införa lastindikatorer på nyanskaffade lastfordon. Vi anser att även det äldre fordonsbeståndet skall förses med sådan utrustning, vilket skulle vara möjligt med en övergångstid på ungefär ett år. V pk yrkar således en skärpning av regeringsförslaget i denna del. Nu har trafikutskottet i samband med motionsbehandlingen tagit hänsyn till ett motionsyrkande och föreslår riksdagen att avslå den här delen av regeringsförslaget. Vi kan i och för sig instämma i utskottets förslag att införandet av dessa bestämmelser måste anstå, tills man fått fram tillförlitliga indikatorer. Vi har därför för avsikt att återkomma med yrkande 2 i motionen 1918, när det blir aktuellt att på nytt ta ställning till frågan. Jag yrkar därför bifall till motionen 1918, yrkandena I och 3. Herr talman! Några ord om motionen 1875, där motionärerna yrkar att yrkestrafikförordningen bör ersättas med en lag som är skriven på begriplig svenska. Vi vill livligt instämma i detta yrkande. Om motionärerna yrkar bifall till motionen, skall vi sluta upp bakom detta yrkande. Låt mig också, herr talman, något beröra en sak som däremot inte tas upp i regeringspropositionen. Den 16 februari i år, dvs. en månad innan den proposition vi nu behandlar beslutades i regeringen, hade den moderate kommunikationsministern och jag en debatt angående bortforsling av fordon från parkeringsplatser, reserverade för handikappade och yrkestrafik. Bakgrunden till den debatten var att Stockholms tingsrätt hade funnit att bortforsling av icke behörigt parkerade fordon från dessa reserverade parkeringsplatser inte får ske enligt gällande lag. Detta har klart fastslagits beträffande just parkeringarna för yrkestrafiken. Det hade naturligtvis varit möjligt — om viljan hade funnits — att i denna proposition inte bara behandla bortforsling i meddelandesyfte utan att också se till att yrkestrafik, lastbilstrafik och annan yrkesmässig trafik getts möjlighet nyttja de för dessa slag av trafik reserverade parkeringsplatserna. Men jag kan konstatera att den borgerliga regeringen inte på något vis tillmötesgår de yrkesarbetandes intressen. Detta var i och för sig inte heller väntat. Regeringen tar återigen endast hänsyn till kapitalägarnas spekulationer efter mera profit. Vi saknar att det i klartext uttrycks att fordon som inte har på dessa parkeringsplatser att göra inte heller får stå där. Det hade varit en naturlig följd av den debatt som Bo Turesson och jag förde i februari, om han hade följt upp den diskussionen — i varje fall med tanke på de intentioner han i den debatten gav uttryck åt.
Herr talman! Många är de bussbolag som har protesterat mot den byråkrati, som måhända oavsiktligt infördes när riksdagen förra året beslöt att rena turisttrafikresor skulle tillståndsbeläggas. I en motion som behandlas i detta betänkande har jag och ett antal andra moderater pekat på att här har uppkommit en onödig byråkratisk omgång. Enligt vår uppfattning behövs inga speciella tillstånd utöver de vanliga beställningstrafiktillstånden för turistresor. Nu säger utskottet inte att dessa turisttrafiktillstånd är nödvändiga eller ens bra men väl att systemet är nytt och att det därför nu inte behöver omprövas. Ibland har man, herr talman, en känsla av att det är mycket lättare att genom nya regler öka på byråkratin än att minska den. Kanske är det här byråkratiska påfundet helt enkelt ett resultat av de missförhållanden som Karin Ahrland påpekade i det förra ärendet vi här behandlade. Kampen mot det eniga utskottet i denna fråga är givetvis hopplös, och jag skall därför inte yrka bifall till min motion. Jag hoppas i stället att kommunikationsministern kommer med ett snabbt initiativ för att ändra den här oformligheten i lagstiftningen. Onödiga byråkratiska påhitt blir inte bättre för att de får leva vidare länge.

Herr talman! 1972 tog riksdagen ett beslut om införande av s.k. överlastavgift. Det innebär att ägare av fordon med last som överskrider tillåtet maximum på en viss bro, en viss väg osv. förutom eventuella böter som drabbar föraren får erlägga en extra avgift, ekonomiskt kännbar, för den otillåtna större lasten. Vägar och broar slits kraftigare ju större, tyngre lasten på fordon är. För att ytterligare motverka sådant slitage som uppstår av dessa otillåtna tyngre laster har överlastavgiften haft en bra effekt. Även trafiksäkerhetsmässigt sett är det angeläget att fordon inte belastas mer än det är tillåtet för resp. fordon. Också vid överträdelse av detta slag kommer överlastavgiften in, förutom eventuella böter. I utskottet är alla ense om att belastningsbestämmelserna skall efterlevas. Det gynnar trafiksäkerheten, motverkar nedslitning av brooch vägbestånd och motverkar snedvridning av konkurrensbetingelserna. Departementschefen är av samma uppfattning. Men departementschefen anser också att onödigt små laster innebär samhällsekonomiska och transportekonomiska nackdelar. Utskottet är härvid av samma uppfattning. För att bättre kunna kontrollera hur stor vikt som belastar fordonsaxlar kan påmonterade lastindikatorer vara ett värdefullt hjälpmedel. Det kan vara till stor nytta för såväl chaufförer som åkeriägare att direkt kunna läsa av viktfördelningen på fordonet. Oavsiktliga överlaster skulle lättare kunna undvikas. Departementschefen har i propositionen föreslagit ett obligatorium om montering av s.k. lastindikatorer på lastbilar som har tre eller flera hjulaxlar och på släpfordon med två eller flera hjulaxlar som är avsedda att dras av lastbil. Fordon av 1981 års modell eller senare skulle omfattas av obligatoriet. Som talesman för socialdemokraterna i utskottet vill jag deklarera att vi i sak inte har några invändningar mot obligatoriska lastindikatorer och ett förslag om dessa. Men vid utskottsbehandlingen har det efter en omfattande undersökning, som utskottet har gjort, visat sig att det ännu inte finns lastindikatorer som är så utvecklade att det nu går att föreskriva ett sådant obligatorium som kommunikationsministern föreslår i sin proposition. De indikatorer som finns har brister. De är inte tillförlitliga och servicefrågan är inte löst. Därför har utskottet enhälligt fått avstyrka det förslag som kommunikationsministern presenterat om lastindikatorer. Vi begär ett nytt förslag, när frågan om lastindikatorer har lösts på det tekniska planet. Vi förutsätter att man skall påskynda arbetet för att få fram sådana. Vi kan inte underlåta att påtala det anmärkningsvärda i att regeringen lägger fram ett förslag som så enkelt får skickas tillbaka av riksdagen, därför att det inte tålde en verklighetsgranskning. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottet har besvarat Daniel Tarschys och min motion i det här ärendet med exakt samma formulering som i det förra ärendet, som kammaren just har beslutat om. Jag vill inte förlänga debatten. Jag gör i stället precis som utskottet, åberopar just det inlägg som jag gjorde här i kammaren för tio minuter sedan.

Herr talman! Den fråga som kammaren nu har att behandla är i synnerligen hög grad komplicerad. Det är inte lätt att finna logiska lösningar på kriterier för undantag för en sådan ovillkorlig princip som den om den allmänna värnplikten. Det svenska militära försvaret bygger på allmän värnplikt. Skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring är emellertid inte undantagslös. Sedan länge har vi i Sverige en lagstiftning som under vissa förutsättningar ger möjlighet att i stället för värnpliktstjänstgöring fullgöra vapenfri tjänst. Den nu gällande lagen om vapenfri tjänst är från år 1966. Vid lagens tillkomst höll sig antalet vapenfrisökande och antalet vägrare på en förhållandevis låg nivå. Såväl antalet sökande som vägrare ökade efter hand mycket kraftigt. År 1973 tillsattes en utredning för att se över förhållandena. Förra året avlämnade utredningen sitt förslag. Förslaget fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. Det regeringsförslag som nu förelagts riksdagen bygger dock i stora delar på utredningens förslag. Riktlinjerna för vårt försvar antogs av riksdagen förra året. Enligt dessa skall totalförsvaret bl.a. vara så uppbyggt att det är en hela folkets angelägenhet och liksom hittills bygga på den allmänna värnplikten, civilförsvarsplikten och andra former av tjänstgöringsskyldighet. Det militära försvaret skall grundas på allmän värnplikt. Den särskilda lagstiftningen till förmån för de vapenfria är ett undantag från principen om den allmänna värnplikten och bygger på samhällets respekt för individens åsiktsfrihet. I vapenfrifrågorna finns det svåra avvägningsproblem. Å ena sidan har vi vår säkerhetsoch försvarspolitik med dess krav på uppoffringar från medborgarnas sida och å andra sidan det svenska samhällets syn på värdet av att slå vakt om skyddet av den enskildes integritet och åsiktsfrihet. Som det också sägs i regeringsförslaget måste den lösning som väljs ge en rimlig balans mellan dessa krav. En av de viktigaste uppgifterna för vapenfrilagstiftningen är att på ett för både samhället och den enskilde medborgaren tillräckligt tydligt sätt uttrycka de villkor som måste uppfyllas för att tillstånd skall lämnas till vapenfri tjänst. Vidare måste man ge samhället möjlighet att på något sätt kontrollera att den som söker vapenfri tjänst uppfyller de villkor som statsmakterna har ställt upp för att tillstånd skall kunna ges till sådan tjänst. Om alltför snäva villkor ställdes upp och prövningen gjorde för rigorös, skulle möjligheterna att få vapenfri tjänst bli små. Kritik skulle då riktas mot att statsmakterna inte respekterade skyddet av den enskildes integritet och åsiktsfrihet. Skulle däremot villkoren göras för vaga eller för vida, och om man överlämnade åt den enskilde att själv avgöra om han uppfyller lagens villkor för tillstånd till vapenfri tjänst, skulle det finnas stor risk för att grunden för den allmänna värnplikten raseras. I de förslag som har lämnats i propositionen anser jag att det har gjorts en rimlig avvägning mellan olika krav. Behovet av en vapenfrilagstiftning kan enligt min mening inte sättas i fråga. Men det är också väsentligt att lagstiftningen utformas så, att den inte strider mot principerna för den allmänna värnplikten. Respekten för människolivet är central i vårt samhälle och dess syn på människan. I fråga om undantag från den allmänna värnplikten måste man emellertid ställa krav på att respekten för människolivet är så villkorslös att den inte kan förenas med värnplikten. Därför måste enligt min mening villkoren för vapenfri tjänst alltjämt knytas till det i nu gällande lag använda uttrycket ”bruk av vapen mot annan”. Avståndstagandet från detta måste också vara villkorslöst. Man skall således inte kunna få vapenfri tjänst, om man är beredd att bruka vapen för vissa ändamål. Användandet av vapen måste också vara oförenligt med den sökandes allvarliga personliga övertygelse. I den nu gällande vapenfrilagen anges som förutsättning att bruk av vapen mot annan människa icke skall vara förenligt med den värnpliktiges allvarliga övertygelse och skulle medföra djup samvetsnöd för honom. Kritik har riktats mot uttrycket ”och skulle medföra djup samvetsnöd för honom”. Utredningen föreslog att uttrycket skulle tas bort ur lagtexten och framhöll bl.a. att uttrycket vållar tvekan och kan tydas på olika sätt. Jag delar helt den uppfattningen. Den formulering av villkoren för vapenfri tjänst som föreslagits i propositionen har tillräcklig tyngd för att uttrycka de krav som bör ställas på den som söker vapenfri tjänst. Förslaget måste enligt min mening få till följd att möjligheterna att få vapenfri tjänst blir större. Som jag nyss sade innebär 1977 års försvarsbeslut att varje medborgare efter förmåga bidrar till landets försvar. Även de som undantas från värnplikten genom vapenfri tjänst måste bidra till landets försvar. Det är enligt min mening ett rimligt krav. De vapenfria måste därför fullgöra tjänst i en verksamhet som är betydelsefull för samhället under beredskap och krig. Någon form av krigseller beredskapsplacering i vid bemärkelse måste därför också finnas. Man måste därvid uppmärksamma att utbildningen och tjänstgöringen klart har en inriktning mot att skapa en personalresurs för beredskapsoch krissituationer. Det får inte uppfattas på så sätt att den vapenfria tjänsten ger en myndighet eller organisation extra personal under fredstid. För att dessa syften skall kunna nås måste staten ta sitt ansvar. Statliga myndigheter bör därvid vara skyldiga att ta emot och anordna utbildning. Vidare måste resurser ställas till förfogande. Tjänstgöringstider måste också vara avpassade efter nämnda förhållanden. En annan fråga, som i olika sammanhang har varit föremål för debatt och kritik, är frågan om prövning av ansökningar om vapenfri tjänst. I utredningen och bland remissinstanserna har meningarna varit delade. Som jag konstaterade i propositionsförslaget har flertalet den uppfattningen att någon form av prövning måste förekomma. I propositionen har jag uttalat den uppfattningen att tillstånd till vapenfri tjänst inte skall kunna beviljas utan att det genom någon form av prövning klarläggs att sökanden uppfyller de uppställda villkoren för att få tillstånd till sådan tjänst. Jag vill i detta sammanhang nämna att man exempelvis i Förbundsrepubliken Tyskland under en kortare tid haft ett system som i stort sett gjorde det möjligt för den enskilde att avgöra, om han skulle fullgöra värnplikt eller vapenfri tjänst. Lagändringarna i detta hänseende ledde till en språngartad stegring av antalet värnpliktsvägrare. Författningsdomstolen i förbundsrepubliken upphävde i december förra året de nya lagarna, varigenom prövningsförfarandet återinfördes. Sedan dess har antalet ansökningar om vapenfri tjänst sjunkit betydligt. Författningsdomstolens beslut torde innebära att man ansåg den allmänna värnplikten ha försteg framför vapenfri tjänst. Det förslag som nu har förelagts riksdagen innebär att en prövning av ansökan om vapenfri tjänst skall ske, men att sökandens bevisbörda för styrkande av övertygelsen inte bör vara tung och att man i huvudsak är hänvisad till att bygga prövningen på vad sökanden själv uppger. Det prövningsförfarande som föreslås måste anses vara förenklat i förhållande till nuvarande ordning. Som jag sade inledningsvis har antalet vägrare av värnplikt och vapenfri tjänst ökat kraftigt sedan den nu gällande lagen trädde i kraft år 1966. Vapenfriutredningen skulle också enligt direktiven se över sanktionsformerna vid vägran och föreslog bl.a. att en ny påföljdsform kallad samhällstjänst skulle införas. Förslaget om samhällstjänst fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. Självfallet är jag medveten om att den utveckling som vägransfallen fått måste bemästras. Det kan inte vara rimligt att år från år döma ett stort antal vapenvägrare till fängelsestraff. Men å andra sidan måste, som jag också har uttryckt tidigare flera gånger, respekten upprätthållas för den lagstiftning om värnplikt och vapenfri tjänst som har beslutats av riksdagen. Någon kännbar påföljd måste då ytterst finnas för den som vägrar att fullgöra värnplikt eller vapenfri tjänst. Motiven för att jag inte anser att någon ny påföljdsform av typen samhällstjänst bör införas för dessa brott har jag utförligt redovisat i propositionsförslaget. De förändringar som föreslås i vapenfrisystemet och inte minst i fråga om prövningsförfarandet är ganska stora. Det är emellertid inte möjligt att inom detta stora område finna lösningar som är slutgiltiga och kan gälla för alla tider. Därför är det enligt min mening av största vikt att man noga följer den praktiska tillämpningen och följderna av förslagen, så att alla som bör ha vapenfri tjänst får sådan tjänst och så att samtidigt den allmänna värnplikten kan upprätthållas.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 28 behandlar frågan om ändring i lagen om vapenfri tjänst med anledning av regeringens proposition 1977/78:159 jämte motioner. Bakgrunden är följande: 1973 års riksdag anslöt sig till vad försvarsutskottet hade uttalat om behovet av en översyn av 1966 års lag om vapenfri tjänst. Utskottet anförde då, att även om det enligt utskottets mening inte fanns anledning till erinran mot de gällande principerna för tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst eller mot vapenfrinämndens tillämpning av vapenfrilagen, var det ändock lämpligt att granska erfarenheterna av vapenfrilagen och dess tillämpning. En av orsakerna var den ökade svårigheten att placera de vapenfria tjänstepliktiga i lämplig utbildning och tjänstgöring. För det begärda översynsarbetet tillsattes 1973 års vapenfriutredning. Utredningen lämnade i mars 1977 sitt betäkande Rätten till vapenfri tjänst.

Enligt vår mening har utredningen på ett förtjänstfullt sätt löst de uppgifter som ålagts den. Vi socialdemokrater har därför kommit till slutsatsen att utredningens förslag i huvudsak kunde fått ligga till grund för en ny lagstiftning. Dessa synpunkter har vi framfört i en motion från försvarsutskottets samtliga s-ledamöter. Tyvärr har inte försvarsministern i propositionen och inte heller den borgerliga majoriteten i utskottet vid behandlingen av ärendet delat vår och utredningens uppfattning om hur en ny lagstiftning bör utformas. Vi beklagar den låsning till propositionens, enligt vår mening, dåliga och svårtydbara formulering av lagtexten som omöjliggjort en angelägen ändring av vapenfrilagen så att de som berörs av den inte skall behöva sväva i ovisshet om vad lagtexten innebär för den enskilde individen. Herr talman! Jag vill nu inför kammaren mera detaljerat redovisa de skillnader som förefinns mellan statsrådets och vår uppfattning när det gäller lagtexten och konsekvenserna av densamma. Det är dessa skilda bedömningar som gjort att vi socialdemokrater i utskottet sett oss nödsakade att reservera oss mot fyra olika avsnitt i Vår första reservation gäller formuleringen av 1§ vapenfrilagen. Den formulering av 1§ vapenfrilagen som vapenfriutredningen har föreslagit är resultatet av ingående överväganden. Förslaget har remissbehandlats och av ett flertal remissinstanser lämnats utan erinran.

Lagrådet har i sitt yttrande över lagförslaget känt tvekan inför utformningen i propositionen av 1 § vapenfrilagen. Tveksamhet har också framkommit hos utskottsmajoriteten, som vid behandlingen i utskottet genom en ändring av sista ordet i 1§ försökt åstadkomma en klarare definition av begreppet värnplikt. För vår del finner vi att utredningens förslag klarare än propositionens ger uttryck för den förändring av vapenfrilagstiftningen som bör ske. Utskottsmajoritetens krampaktiga försök att genom en liten ändring försöka förbättra en dålig lagtext förändrar ej vår bedömning. Enligt vår mening bör alltså 1§ första stycket lagen om vapenfri tjänst erhålla den lydelse som vapenfriutredningen föreslagit. Vår reservation vänder sig även emot departementschefens förslag i 2 §, som enligt vår mening innebär en skärpning i jämförelse med nuvarande lagtext och medför en hårdare anknytning till totalförsvaret än nu gällande lagformulering. Vi hade i vår motion understrukit nödvändigheten av att öka möjligheterna att erhålla vapenfri tjänst genom att ställa fler tjänstgöringsalternativ till förfogande. I en beredskapseller krigssituation måste varje medborgare ta sin del av uppgifterna i samhället. Fredssamhällets fria val av arbete ersätts av en skyldighet att fullgöra de uppgifter som samhället ålägger medborgarna. Utbildning och tjänstgöring i totalförsvaret är värdefulla förberedelser härför. Vi finner därför departementschefens förslag till lagtext i 2§ synnerligen olyckligt. Orden ”under beredskap och krig” innebär enligt vår uppfattning en väsentlig inskränkning av tjänstgöringsalternativen i fred jämfört både med nu gällande ordning och med vapenfriutredningens förslag. Det bör vara möjligt att acceptera att tjänstgöringen i vissa fall sker inom verksamheter som läggs ned under beredskap och krig. Det kan också framhållas att den utbildning och de erfarenheter som den vapenfrie fått under sin tjänstgöring i fred i flertalet fall torde vara av värde för den tjänstgöring som krävs av honom i beredskap eller krig. Ett viktigt skäl att avstå från orden ”under beredskap och krig” är att dessa i vissa fall kan avhålla en värnpliktig från att söka vapenfri tjänst och i stället få honom att totalvägra. Vi föreslår alltså att 25 vapenfrilagen utformas så att orden ”under beredskap och krig” utgår. Vapenfriutredningen har enhälligt förordat införande av u-landstjänst som alternativ till vapenfritjänst. Enligt vår mening kan det med hänsyn till behoven av flera tjänstgöringsalternativ finnas skäl att se positivt på utredningens förslag. Vi menar dock att de skäl som tidigare år legat till grund för riksdagens beslut i denna fråga alltjämt måste beaktas. Vapenfriutredningen har emellertid anvisat en lösning som bygger på att antagning till biståndsarbete utomlands som ett alternativ till vapenfri tjänst sker enligt beslut av SIDA och i överensstämmelse med de krav som verket tillämpar vid annan antagning. Med en sådan ordning skulle kravet på tillräckliga kvalifikationer tillgodoses. I vår reservation vid punkten 3 har vi föreslagit att denna lösning övervägs ytterligare och blir föremål för ny prövning senare. Herr talman! Jag övergår nu till att beröra frågan om sanktionsformer vid vägran. Genom de förändringar vi föreslagit i vapenfrilagstiftningen bör man kunna räkna med att antalet totalvägrare kommer att minska. Detta är positivt, men även vårt förslag torde innebära att en del personer fortfarande kan komma att vägra fullgöra den ålagda tjänsten. I sådana fall kommer frågan om sanktioner alltjämt att vara aktuell. Vapenfriutredningen har föreslagit en särskild samhällstjänst vid totalvägran. Vi har i vår motion föreslagit att man bör kunna ta fasta på grunderna i utredningens förslag om särskild samhällstjänst men att den bör begränsas till att gälla endast civilförsvaret. Vi vidhåller denna vår bedömning i en reservation och föreslår att sanktionsformen samhällstjänst bör utformas enligt de grunder som angivits i vår motion 1921. Ådömd samhällstjänst skall anses förverkad om någon vägrar fullgöra tjänsten. I sådant fall skall i stället fängelsestraff ådömas. Med hänsyn till vad vi framhållit i vår motion och i reservationen bör fängelsestraffet sättas till högst tre månader. Vi motsätter oss alltså propositionens förslag om villkorliga domar och böter och menar även att fängelsestraffet vid förnyad vägran är onödigt långt. Slutligen vill jag något beöra frågan om prövningsförfarandet. Vapenfriutredningens majoritet har förordat att en prövning alltjämt bör ske. Vi socialdemokrater i försvarsutskottet delar utredningens uppfattning att det inte är möjligt att godta en ordning som innebär att den sökande utan särskild prövning skulle kunna befria sig från värnplikten genom att förklara att han uppfyller villkoren. Att en prövning i sak måste ske har också understrukits av lagrådet och även godtagits i propositionen. Herr talman! Jag måste till slut uttrycka den besvikelse vi känner över att propositionen inte förmådde presentera ett förslag som bättre överensstämmer med vapenfriutredningens förslag beträffande paragraferna 1 och 2 i lagen om vapenfri tjänst. Ett sådant förslag skulle också bättre ha harmonierat med den allmänna uppfattningen och möjliggjort en bred enighet i en viktig fråga. Det är bara att beklaga att så ej skett och samtidigt förutspå att den nu föreslagna ändringen i vapenfrilagen ej blir långlivad. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som vi socialdemokrater fogat till försvarsutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! I det förslag till lag angående vapenfri tjänst som har lagts fram har lagen på en del viktiga punkter justerats jämfört med den nu gällande lagen. Ändringarna har drivits fram av den kritik som från flera håll och under lång tid har riktats mot de nuvarande bestämmelserna. Vänsterpartiet kommunisterna har under flera år krävt att lagen måste ändras, och vi anser att det nu framlagda förslaget utgör en förbättring men att denna inte är tillräcklig. Vi riktar fortfarande den allvarligaste kritiken mot sanktionsförfarandet och anser att fängelsestraff inte skall kunna utdömas för totalvägran. Med en bra lagstiftning och en vettig tillämpning av lagen bör antalet totalvägrare kunna nedbringas till en sådan nivå att vi, om vi vill betrakta oss som en rättsstat i verklig mening, bör ha råd att låta dem slippa undan utan så hårda påföljder. Men för att ta det hela i rätt ordning så vill jag börja med formuleringarna av 1 och 2 §§ i vapenfrilagen. Vi har här i propositionen fått andra skrivningar och andra formuleringar än dem som vapenfriutredningen har föreslagit. Det är inte förändringar till det bättre. Det är tyvärr det genomgående intrycket när man jämför propositionen och utredningen, både i det här avsnittet och i andra. I I § i den nuvarande lagen har vi den hårt kritiserade formuleringen om ”djup samvetsnöd”. Den passusen föreslås nu försvinna, så jag tänker inte gå in på en förnyad analys av den frågan. Vpk anser att detta är bra och tycker också att utredningens förslag i övrigt vad gäller 1 § är riktigt. Här har dock försvarsministern och med honom regeringen inte kunnat låta bli att komma med pekpinnar. Det har resulterat i att det mycket viktiga och av utredningen förtjänstfullt preciserade uttrycket ”övervägt bruk av vapen” har förändrats. Ordet ”övervägt” har i propositionen plockats bort, vilket ger utrymme för helt andra bedömningar vid prövningsförfarandet. Vpk kan inte godta att denna viktiga förändring genomförs. Vi har i vårt förslag återinsatt ordet ”övervägt” i den föreslagna lagtexten. I den socialdemokratiska reservationen är, som vi nyss hörde, detta krav också tillgodosett, men där finns även andra förändringar i förhållande till propositionen. Vpk har ingenting emot att vapenfriutredningens förslag får gälla i sin helhet och stöder således reservationen när det gäller mom. 2 i propositionen. Även när det gäller 2 § har en viktig förändring av lagtexten genomförts i propositionen i jämförelse med utredningsförslaget. Föredragande statsrådet har ansett det nödvändigt att poängtera att den vapenfria tjänsten skall fullgöras i verksamhet, som är betydelsefull för samhället under beredskap och krig. Man kan inte undgå att göra den reflexionen att försvarsministern till varje pris vill knyta de vapenfrias tjänstgöring till försvaret och till försvarsändamål. Är det inte det vi skall försöka undvika för att nedbringa antalet totalvägrare så mycket som möjligt? Jag tycker att det är en småaktig attityd som försvarsministern här visar upp. Och den är inte bara småaktig. Jag är rädd för att den är ett uttryck för en syn på vapenvägrare och totalvägrare som en kategori som bör klämmas åt. Det är ju en uppfattning som försvarsministern har uttryckt tidigare i andra uppmärksammade sammanhang och jag spårar samma tendens här. Den formulering som finns i vapenfriutredningens förslag är bra. Det räcker med att säga att verksamheten skall vara betydelsefull för samhället utan några tillägg. Herr talman! Vpk stöder reservationen också när det gäller mom. 3 i propositionen. Vad gäller tjänstgöringsalternativen i övrigt anser vi att en ytterligare breddning till t.ex. politiska organisationer och studieförbund är motiverad, och jag yrkar förutom bifall till vår egen motion också bifall till motionen 1892. Tjänstgöringstidens längd anser vi bör vara lika lång som för vanliga värnpliktiga. Detta är ju numera inte något entydigt begrepp, eftersom vi har fått en kategoriklyvning på det här området. Men det finns enligt vår mening inte motiv för att klassa de vapenfria i det här sammanhanget lika med gruppschefsuttagna värnpliktiga. Vapenfriutredningen har uttalat att representanter för fredsrörelsen borde ingå i vapenfrinämnden. Vpk har tidigare krävt att vapenfrinämnden borde få en mer allsidig sammansättning, som framför allt skulle minska överrepresentationen av företrädare för olika religiösa organisationer. Vidare vill vi i vpk att antalet fast anställda utredare skall ökas. Det skulle ge stadga och likformighet i bedömningen. Vad gäller sanktionsförfarandet, som jag berörde inledningsvis, tar vpk avstånd från fängelsestraff. Vi anser att den av utredningen föreslagna samhällstjänsten är värd att pröva och att det vid totalvägran är tillräckligt med ett bötesstraff. Herr talman! Jag hemställer om bifall till vpk:s motioner 1977 78:1924, yrkande 2, samt till motionen 1977/78:1892.

Herr talman! Sverige har nu snart gått igenom två år av borgerligt styre. Många följde väl till en början med stor förundran regeringens vingliga stråt i den ekonomiska politiken. Vi fick den Bohmanska kvartalspolitiken, där det gasades och bromsades om vartannat. Vi fick rekordinflationen, den ekonomiska tillbakagången, standardsänkningarna för löntagarna. Men sedan har nog denna förundran hos många utbytts mot förfäran — förfäran över miljardrullningen till näringslivet, statsfinansernas förfall, de allt hårdare villkoren för detta samhälles svaga och utsatta. För det börjar skönjas ett mönster i all förvirringen. Sedan sitt tillträde har den borgerliga regeringen genomfört en inkomstfördelning från löntagarna till företagssektorn som torde sakna sin motsvarighet. Det har skett med hjälp av tre devalveringar och två sänkningar av arbetsgivaravgifterna, där bara avskaffandet av den allmänna arbetsgivaravgiften tillför företagssektorn uppemot 6 miljarder kronor. Man har bättrat på dessa miljardöverföringar med en rad skatteförmåner, specialdestinerade till företagarna. Generositeten har också flödat över storfinansen i regeringens olika krispaket. I en enda uppmärksammad affär betalade staten 600 milj.kr. för att överta de privata aktieägarnas förluster. Löntagarna har fått betala de här miljardrullningarna genom höjda konsumtionsskatter, inflation och sänkta reallöner. Men den största delen av räkningen väntar fortfarande på att betalas. Den finns gömd i statsbudgetens rekordunderskott. Och där lär den inte kunna gömmas undan så värst länge. Den dyker upp i krav på social nedrustning och höjda skatter. Resultaten av den här politiken kan avläsas i finansstatistiken. Under 1978 förbättras företagssektorns finansiella ställning med 15 miljarder kronor. Det är lika mycket som företagens finansiella resurser ökade under det s.k. övervinståret 1974. Men Gösta Bohman och hans moderater är ändå inte nöjda.

Eftersom det förefaller helt omöjligt att alla dessa fantastiska resultat skall uppnås och avläsas mellan juli och september, torde centern och folkpartiet redan ha lagt sig för Gösta Bohmans krav. Den här nästan besinningslösa uppladdningen av näringslivet med pengar motiveras av regeringen med att vinsterna måste upp och kostnaderna ner för att produktion, investeringar och sysselsättning skall börja öka igen. Men trots att den här politiken nu bedrivits i över ett och ett halvt år har ingenting av detta ännu hänt. Industriinvesteringarna fortsätter att minska kraftigt, produktionen fortsätter att stagnera, och arbetslösheten ökar. Under 1977 och 1978 försvinner ungefär 100 000 arbetstillfällen ur den svenska industrin. Och närmare 300 000 människor är i dag arbetslösa eller sysselsätts genom olika slags arbetsmarknadspolitiska insatser. Regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten försöker nu, liksom tidigare, sprida förtröstan och lugn genom att hänvisa till att det måste ta sin tid, innan resultaten av allt man uträttat visar sig. Men det har nu devalverats, sänkts avgifter och pysslats med näringslivets lönsamhet så länge, att även den borgerliga regeringen borde inse att människorna börjar vänta sig resultat. Oron bland de arbetslösa, bland dem som är utslagna från arbetsmarknaden, bland ungdomarna utan hopp om jobb och bland de tiotusentals löntagarna i krisdrabbade företag växer sig allt starkare. Man börjar helt enkelt vilja veta vad uppoffringarna, den sänkta standarden, de uteblivna reformerna från den borgerliga valrörelsen egentligen skall ge i utbyte. Därför måste vi vidarebefordra deras frågor till representanterna för regering och riksdagsmajoritet. Vad får löntagarna i utbyte för sina försämrade villkor? Vad får de exempelvis för de 6 000 miljoner som strös ut över näringslivet genom sänkta arbetsgivaravgifter? Kan Björn Molin eller någon annan ge ett exempel på att något nytt jobb har kommit till tack vare de avgifter som redan sänkts, de skatteförmåner ni redan beviljat företagarna? Var är för resten alla de företagare som före valet 1976 talade om hur mycket mera folk de skulle kunna anställa, om bara de förhatliga arbetsgivaravgifterna försvann? Och när ni nu, Björn Molin, inte anser er ha råd att ställa tillräckligt med pengar till förfogande för att klara varven, bygga ut handelsstålsindustrin och rädda statens tekoföretag i Västerbotten, tala då om för varvsarbetarna, för stålarbetarna och för textilarbetarna vid Algots hur ni skapar nya jobb åt dem genom att sänka arbetsgivaravgifterna med 4 miljarder! I den reviderde finansplanen ges det faktiskt en upplysning om vilka resultat man kan vänta sig av att arbetsgivaravgifterna sänks den I juli. Enligt regeringens förhandsreklam skall det, bland allt annat gott, också ge oss ökade andelar på världsmarknaden. Detta återspeglas i finansplanen så, att man höjer prognosen för den svenska exporten 1978 med en 12?/o0. Det betyder att vi för en överföring till näringslivet på uppemot 2 000 milj.kr. i år får en exportökning på 85 milj.kr. i utbyte. Om resultaten blir lika strålande i fortsättningen, herr talman, kommer den här regeringen att resa ett monument av bortslösade miljarder över en nästan otroligt ineffektiv näringspolitik Från socialdemokratins sida har vi bekämpat den här utvecklingen. Vi har försökt visa hur man till väsentligt lägre kostnader för staten kan uppnå snabbare och bättre resultat, om insatserna koncentreras till företag och sektorer, där de verkligen behövs, och om näringspolitiken inriktas så, att vi vet vad vi får för pengarna.

Med en politik efter de riktlinjerna skulle vi kunna få fart på investeringarna och därmed på hela ekonomin. Tiotusentals nya jobb skulle skapas. En hållfast grund skulle läggas för en ny tillväxt, som kan återvinna den samhällsekonomiska balansen. Och det skulle kunna ske utan de ökade orättvisor och klyftor som nu under alla förhållanden blir priset för den borgerliga politiken, vare sig den lyckas eller inte. Alla de här förslagen förkastas av den borgerliga majoriteten. Den stående motiveringen är att det inte lönar sig att erbjuda kapital till investeringar. Denna myt —att det inte råder någon kapitalbrist i det här landet — vågar man fortsätta att driva den efter Volvoaffären? Det skall bli intressant att se. I varje fall är den borgerliga uppfattningen att vi alla, i den här riksdagen och i hela landet, snällt skall vänta till dess att kapitalägarna och företagarna finner det med sina intresen förenligt att börja investera och producera igen. Denna förtröstan på storfinansens och kapitalintressenas förmåga att sköta allt till det bästa skulle nästan kunna kallas för rörande, om inte innebörden vore så förtvivlat allvarlig. Vad har ni för garantier, Björn Molin, för att de pengar som nu samlas upp i företagen verkligen används för långsiktiga insatser, för investeringar, forskning och utveckling, som skapar nya jobb och tryggar dem som redan finns? Och om ni har de garantierna, ge då besked till människorna i Norrbotten, i Bergslagen, på bruksorterna, i de av varvskris och tekokris drabbade regionerna. Det är där kapitalet skall satsas, det är där jobben behövs. För jag antar att ni redan i dag vet, Björn Molin, att storindustri och småföretag nu ställer upp i samhällsnyttans tjänst. Men om man inte gör det, vad händer då? Kan inte dessa pengar lika gärna användas för snabba, vinstgivande affärer i fastigheter, valutspekulationer och grå utlåning — eller för investeringar utomlands, som ger större avkastning än här hemma? Det är inte alls uttryck för någon sjuklig misstro mot privatkapitalismen att ställa de frågorna. Det är bara att uppskatta den efter dess egen högsta norm —att pengar skall användas för att tjäna mera pengar. Finansutskottets majoritet uttrycker nu en viss, om än försiktig optimism när det gäller utvecklingen av vår utrikeshandel. På grundval av exportsiffrorna från årets första månader vågar man nu hoppas på en något snabbare exportuppgång än tidigare. Låt oss hoppas att man får rätt. Med vikande hemmamarknad och sjunkande investeringar behöver vi verkligen all hjälp vi kan få utifrån. Men samtidigt finns det anledning att utfärda en bestämd varning för de risker vi löper vid en ekonomisk uppgång. Alla vet vid det här laget att vi sitter på en krutdurk av uppladdad likviditet i banker och företag. Alla vet också att denna samling av explosiva ämnen kan explodera i en ny inflationskris den dag efterfrågan på kapital och arbetskraft på nytt börjar öka i det här landet. Det är inte bara vi som utfärdar den här varningen för konsekvenserna av det snabbt växande budgetunderskottet. Den kommer från de mest skilda håll — från affärstidskrifter, från bankhåll, från ekonomer och från det internationella OECD-sekretariatet. Den borgerliga majoritetens reaktion inför dessa varningar är — märkligt nog — att tillföra ytterligare explosivt stoff genom att öka budgetunderskottet med 3-4 miljarder. Man påminner om den av ormen hypnotiserade råttan som — fullt medveten om faran — viljelöst men envist stirrar sin baneman i ögonen till dess den blir lyckligen uppäten. Jag sade tidigare att det avtecknar sig ett bestämt mönster i den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Den genomför en aldrig tidigare skådad inkomstöverföring till företagssektorn till priset av en begynnande statsfinansiell kris, ekonomisk stagnation och ökade klyftor i vårt samhälle. Man kan undra varför detta sker. Är det bara resultatet av en aningslös övertro på kapitalismens självläkande krafter plus dåliga kompromisser och litet allmän handlingsförlamning? Jag tror inte att det räcker som förklaring. Den politik som nu förs, de samhällsförändringar som nu drivs igenom, ger nämligen ett mycket rikt utbyte på någon sikt för högerkrafterna och de besuttna i vårt land. Den ekonomiska stagnationen skapar det rätta klimatet för att kräva hårdare tag, mera disciplin och mindre demokrati i det ekonomiska livet. Löntagarnas position försvagas och arbetsgivarnas förstärks. Den statsfinansiella krisen ger alibi för att stoppa reformer och en fortsatt utbyggnad av den förhatliga offentliga sektorn. Och framför allt, inkomstöverföringarna och den finansiella upprustningen av näringslivet placerar makten över vår ekonomiska framtid där den enligt högerkrafternas mening hör hemma — i storföretagens direktioner och styrelserum. Om anrättningen sedan kryddas med indexreglerade skatteskalor och skattesubventionerat sparande, borde den se riktigt aptitlig ut, sedd genom Gösta Bohmans ögon. Därför tror jag att herr Bohman och hans moderater börjar bli ganska nöjda med sitt verk, även om man naturligtvis hoppas på att uträtta mera, t.ex. att avskaffa statsskattens inkomstutjämnande effekt. Centern och folkpartiet försvarar med liv och lust den här högervridningen av svensk politik. Men ändå börjar en stilla undran inställa sig hur långt de tänker hänga med på herr Bohmans galeja. Centern har ju länge älskat att framställa sig som glesbygdens parti och småfolkets försvarare. Men nu får man finna sig i att regeringen ger vägverket i uppdrag att utreda vägtullar — och deras protester låter besynnerligt spröda och kraftlösa. Och lika maktlöst får centern åse hur deras stora jämlikhetsreform — utjämningen av kommunalskatterna — trampas under fötterna av moderaterna, som favoriserar sänkta skatter för höginkomsttagarna. Folkpartiet gick till val på kvinnans ekonomiska frigörelse och en förbättring av barnfamiljernas ställning. Men det blir intet av någotdera — i ställer ökar undersysselsättningen och arbetslösheten bland kvinnorna, och barnfamiljerna har svikits grymt av den borgerliga regeringen. Det är möjligt att varken centern eller folkpartiet har förstått att samhällsförändringar ofta kostar pengar att genomföra — och att de förändringar som syftar till större rättvisa praktiskt taget alltid kostar pengar. Om ni inte har förstått det, är det dags att ni upptäcker det sambandet. Om ni nu måste ge er inför motståndet från moderaterna mot sådana förändringar, beror det nämligen på att de har ett kallt, ofrånkomligt faktum att peka på: samhället saknar resurser. Ni har helt enkelt blivit moderaternas fångar — i fortsättningen får ni dansa efter deras pipa. Det är naturligtvis er egen sak. Men nog är det värt en undran hur centern och folkpartiet någonsin skall återfå sina mödosamt hopsatta profiler efter hjonelaget med Gösta Bohman och hans moderater. Jag vill ställa två frågor. Den ena ställer jag till centerns företrädare i den här debatten. Inflationen har pressat ner levnadsstandarden för ett stort antal människor i vårt land under de senaste två åren. Men eftersom de allra största prishöjningarna drabbat de mest nödvändiga utgifterna i hushållet, dvs. maten och bostaden, är det inget tvivel om att standardförlusten varit mest kännbar och påfrestande för de grupper som har svårast att bära den, dvs. människor med låga inkomster och barnfamiljerna. Vi socialdemokrater har nu föreslagit att svårigheterna i någon mån skall lindras för de här grupperna genom en extra höjning av barnbidraget med 500 kr. och en ytterligare insats av budgetmedel för att sänka priserna på baslivsmedlen med 10 96. Vi anser dessutom att det finns samhällsekonomiska skäl att förstärka hushållens köpkraft. Den starkt vikande hemmamarknadsefterfrågan hotar nu sysselsättningen inom viktiga näringar. Centerpartiets representanter i utskotten har redan sagt nej till de här insatserna. Men vi har ändå riktat en öppen fråga till centerpartiet, om man inte trots allt kunde tänka om i den här frågan. Vi gjorde det därför att vi anser att riksdagen står inför ett val mellan att försöka skapa litet större rättvisa eller att ytterligare öka klyftorna i vårt samhälle. Riksdagen kan alltså överföra ytterligare 4 000 milj.kr. till företagen, fattiga som rika, stora som små. Men riksdagen kan också använda en del av de pengarna för att göra vardagen litet lättare för människor i små omständigheter. Centern har nu gjort sitt val. Man avvisar inte bara tanken att sänka matpriserna. Man höjer i stället familjernas matkostnader med 320 milj.kr. Jag måste fråga Axel Kristiansson: Varför säger ni i centern så kategoriskt, ja nästan hånfullt, nej i svaret till oss? Beror det på att ni tycker att matpriserna inte stiger tillräckligt snabbt? Eller beror det på att ni anser att barnfamiljerna och pensionärerna har för hög levnadsstandard? För det kan i det här ögonblicket inte bero på att pengar saknas. De pengar det gäller, som vi skulle kunna förfoga över för den här insatsen, är en del av de 4 miljarder som moderaterna och folkpartiet vill skicka iväg till företagen. Jag hoppas att Axel Kristianssons svar kommer att förklara vart det centerparti har tagit vägen som en gång i tiden stod upp till småfolkets försvar. Vi känner helt enkelt inte igen det gamla bondeförbundet sedan det kom i Thorbjörn Fälldins händer. Min andra fråga går till folkpartiet. Detta parti hade — eller kanske fortfarande har som huvudparoll att folkpartiet står för sociala reformer. Det skulle visserligen ske utan socialism. Men frågan är: Skall det numera också ske utan pengar? Folkpartiets Ingemar Mundebo är ju åtminstone formellt ansvarig för statens budget. Som budgetminister måste han redovisa inte bara ett rekordunderskott för nästa budgetår. I dens.k. långtidsbudgeten tvingas han dessutom avslöja de långsiktiga konsekvenserna av den finanspolitik och den ekonomiska politik regeringen fört. Och för ett socialt reformparti är de konsekvenserna sannerligen dystra. Trots optimistiska antaganden om en hög och stabil ekonomisk tillväxt i Sverige de närmaste fem åren, trots ett totalt stopp för alla nya reformer och utgiftsåtaganden, står budgetunderskottet obevekligt kvar på dagens rekordnivå, dvs. över 40 miljarder hela perioden fram till år 1983. Herr Mundebo är minsann också ordentligt bekymrad över det perspektivet. Han förmanar alla och envar till yttersta återhållsamhet och hutar med särskilt eftertryck åt kommunerna för deras förmodade slösaktighet på det finansiella området. Men i sin gärning som folkpartipolitiker ålägger sig herr Mundebo avgjort ingen motsvarande återhållsamhet. I stället har han gått ut och lovat att folkpartiet skall minska progressiviteten i statsskattesystemet med sikte på att marginalskatten skall vara högst 50 96. Nu har herr Mundebo inte så noga preciserat för vem marginalskatten i framtiden skall vara högst 50 96. Skulle han avse alla skattebetalare, kan jag mera upplysningsvis nämna att denna reform skulle kosta staten 7,5 miljarder kronor i minskade skatteinkomster. Det är möjligt att herr Mundebos ambitioner är mera begränsade. Men under alla förhållanden måste kostnaden uppgå till flera miljarder kronor. Varje förnuftig människa måste inse att de långsiktiga statsfinansiella perspektiv som redovisas i herr Mundebos långtidsbudget inte är förenliga med en balanserad ekonomisk utveckling i det här landet. Eftersom Ingemar Mundebo är en förnuftig människa inser han säkert också att statens inkomster på sikt måste förstärkas, om vi inte skall behöva leva med ständig inflation. Ändå är hans enda insats, efter att ha presenterat sin långtidsbudget, att lova ytterligare stora försvagningar av statsinkomsterna. Här känner vi däremot igen det gamla folkpartiet — Bertil Ohlins konservativa skattesänkarparti, med fronten vänd mot den solidaritet och de rättvisekrav som bara kan klaras med gemensamma samhällsinsatser. Borta med högervinden är det mänskligare samhället från Helénepoken och Ahlmarktidens sociala reformparoller. Jag undrar om Ingemar Mundebo, och för den delen också Ola Ullsten, inser vilken tjänst ni gör moderaterna genom att ställa in er i ledet. För svider det ändå inte litet grand i det socialliberala samvetet när ni måste medverka till en 20-procentig höjning av daghemsavgifterna? Oroas ni inte alls av att fru Troedsson släpps allt lösare i sin förkunnelse om egensjukvårdens välsignelser för skattebetalarna? Det är allt raka motsatsen till husläkare det, Björn Molin! Och mera är på väg. Nu inleds tydligen en attack också mot sjukförsäkringsförmånerna. Och ytterligare: Inom Kommunförbundet lär de borgerliga partierna nu vara överens om att också pensionärer som bara har folkpension skall börja betala för att få hemhjälp. Reaktionen sticker alltså upp sitt fula tryne på allt fler ställen. Den sociala nedrustningen förbereds; därom råder inget tvivel. Och den får en utmärkt grogrund i den finanspolitik och den fördelningspolitik som herrMundebo och folkpartiet medverkar till.Folkpartiet säger sig stå för ett mänskligare samhälle. Men den väg man beträtt tillsammans med moderaterna leder till ett omänskligare samhälle, hårdare mot de svaga, kallsinnigt inför kraven från de sämre ställda på solidaritet och rättvisa. Folkpartiet bytte partiledare för ett tag sedan. Det är hög tid att också byta slagord. Socialdemokratins alternativ inriktas på att bryta den här utvecklingen. Med vår politik uppnås en viss förstärkning av statsfinanserna. Det är klart mindre än vad som på sikt behövs. Det är vad som kan åstadkommas med de faktiska förutsättningar som ges av den borgerliga regeringens politik. Den stora och avgörande skillnaden är att vi vill ge samhällsinsatserna en annan inriktning. De ökade generella subventionerna till företagen vill vi ersätta med selektiva, riktade insatser, där det råder ett klart samband mellan samhällets insats och företagens motprestation. Vi vill hejda den borgerliga omfördelningen från fattiga till rika också genom att stödja de mest utsatta grupperna när det gäller deras levnadsstandard och köpkraft. Det står alltmera klart att socialdemokratin än en gång måste ta striden för ett rättvisans och solidaritetens samhälle. Det är på oss uppgiften kommer att ligga att värna de sociala framsteg som uppnåtts och att föra arbetet vidare. Jag kan försäkra den här församlade borgerligheten att vi är beredda på den striden. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.